Herr talman! Frågan om polisnämndernas verksamhet har vid flera tillfällen diskuterats i denna kammare, trots att denna verksamhet i sin nuvarande utformning inte har pågått mer än ett par år. Redan detta visar att förhållandena inte är så tillfredsställande. Motioner har från högerhåll väckts såväl tidigare som vid årets riksdag om förbättrade arbetsförhållanden för polisnämnderna. De i år väckta motionerna behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 29. Utskottet erinrade i sitt utlåtande i fjol bl.a. om polisnämndernas uppgift att verka för ett förtroendefullt förhållande mellan polis och allmänhet, och anslöt sig till den av rikspolisstyrelsen uttalade uppfattningen att ytterligare organ för samarbete inte erfordrades utan att verksamheten borde byggas ut inom ramen för den nuvarande orga nisationen. I år skriver utskottet att det genom rikspolisstyrelsens försorg pågår en inventering av erfarenheter, och man tror att det kommer att framföras olika förslag till förbättring av nämndernas arbetsmöjligheter. Utskottet vill nu avvakta och hoppas att det så småningom skall vidtagas några åtgärder. Motionärerna tycker inte att det svaret är tillfredsställande, utan vi har avgivit en reservation i vilken vi yrkar att utskottets skrivning skall få följande lydelse: »Utskottet finner polisnämndernas hittillsvarande möjligheter att fullgöra sina viktiga arbetsuppgifter som ett kontaktorgan mellan polisen och allmänheten alltför begränsade och anser att en skyndsam förbättring av nämndernas resurser bör komma till stånd. Utskottet tillstyrker därför bifall till de likalydande motionerna I:445 och II: 549.» Den lag som reglerar polisnämndernas verksamhet är ganska oklar i sin utformning. Där står att polisnämnd skall finnas för samråd med polischefen i frågor av mera allmän betydelse för distriktets polisväsende. Polisnämnden skall för polischefen framlägga de förslag och eljest anföra de synpunkter som nämnden finner påkallade för att inom polisdistriktet främja ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten. Dessa bestämmelser måste tolkas så att det är polisnämnden som skall ta initiativ till överläggning med polischefen. Det förutsätter ju en aktivitet från nämndens sida som kräver tillgång till fast anställd personal, något slags kansli. Man kan väl inte i så komplicerade frågor som de som rör polisväsendet låta ett antal förtroendemän komma tillsammans och handlägga ärenden som inte har beretts i någon tidigare instans. Det strider mot alla vedertagna principer inom den kommunala förvaltningen. Polisnämnderna saknar också såväl statliga som kommunala anslag för att kunna bedriva någon dylik utrednings verksamhet. Vi finner det nödvändigt att man ställer erforderliga resurser till polisnämndernas förfogande, ty om det nuvarande förhållandet skall fortsätta kommer nämndens betydelse att reduceras, och det blir en allmän passivitet. De förslag och synpunkter nämnden skall framlägga för polischefen skall »främja ett förtroendefullt förhållande». Vad som menas med »ett förtroendefullt förhållande» blir ju en fråga för den politiskt valda polisnämnden att avgöra. Men »främja» måste väl i det sammanhanget i alla fall tolkas som något slag av aktiva åtgärder, inte bara som ett rent avlyssnande av polischefens synpunkter. Polisnämndens initiativskyldigheter finns inte reglerade. Det finns inte föreskrivet att det skall hållas ett visst antal sammanträden per år. Däremot stadgas i instruktionen för polischefer att de minst två gånger varje år skall samråda med polisnämnden. Där pekar man särskilt på tre olika slags frågor, i vilka polischefen har skyldighet att inhämta nämndens synpunkter. Det gäller indelning i polisdistrikt, ändring i polisdistriktets arbetsorganisation och förslag till utgifter. Polischefens skyldigheter gentemot polisnämnden är alltså ganska klart definierade, men instruktionen för polisnämnden är inte lika klar. För att samrådet mellan polischefen och nämnden skall bli reellt fordras ju att man samråder innan beslut är fattade, så att det inte blir någon information i efterhand. Det bör därför stadgas att ett visst antal sammanträden med polisnämnden skall hållas och att samråd skall äga rum innan beslut i viktiga frågor fattas, och man bör ställa resurser till förfogande. Polisnämndernas svårigheter beror ju på bristfälliga resurser och på uppenbar oklarhet i lagstiftningen. Med hänsyn till vad jag här har framfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som finns fogad till detta utlåtande.

Herr talman! Motionärerna och reservanterna önskar att få bättre arbetsmöjligheter, som det heter, för polisnämnderna. Därmed åsyftas väsentligen resurser på kanslisidan, sekreterarhjälp och liknande. Utskottet har erinrat om att polishämnderna bör kunna göra en insats för att verka för ett förtroendefullt förhållande mellan polis och allmänhet på det lokala planet och att man därvid väl kan överväga sådana åtgärder som reservanterna föreslår i fråga om kanslihjälp. Men vad som sker är att rikspolisstyrelsen håller på med en stor enkät om erfarenheterna från polisnämndernas arbete under de senaste två åren. Enkäten inleddes förra året, och rikspolisstyrelsen säger att man räknar med att resultatet skall kunna framläggas under året och att man för närvarande inte är beredd att dra några slutsatser som kan belysa motionärernas synpunkter på polisnämndernas verksamhet. Rikspolisstyrelsen önskar därför inte biträda motionärernas hemställan. Vi har oss bekant att materialet kommer att framläggas inom kort. Rikspolisstyrelsen skall då redovisa materialet för Kungl. Maj:t med de eventuella förslag som rikspolisstyrelsen finner lämpligt att framlägga. I det läget har utskottets majoritet inte ansett att man bör begära en särskild utredning om dessa frågor, utan man bör i första hand avvakta rikspolisstyrelsens enkät och de förslag som den kan föranleda. även om riksdagen skulle beställa en utredning nu, är det inte rimligt att tänka sig att Kungl. Maj:t skulle tillsätta denna, när man vet att rikspolisstyrelsens förslag är i faggorna. Detta har varit utgångspunkten för utskottets ställningstagande. Jag hemställer om bifall till utskottets utlåtande, herr talman!

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Möller säger att rikspolissty relsen håller på med en enkät. Men när man ser det frågeformulär som rikspolisstyrelsen skickat ut till polisnämnderna, så blir man inte särskilt imponerad. Det har inte alls samma omfång som de frågeformulär som riksdagsledamöterna ibland blir ombedda att ifylla. Det är ett papper på två sidor, som upptar sex frågor, men den sjätte gäller bara »Öövriga erfarenheter». I den första frågan vill man ha svar på hur många gånger nämnden sammanträtt. Frågan nummer två lyder: Vilka förslag för att främja ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten har av polisnämnden framlagts till polischefen? Som jag redan tidigare sagt saknar polisnämnderna resurser att penetrera dessa frågor. Det är också symtomatiskt att polisnämnden i vår huvudstad säger att man inte kunnat framföra några direkta, konkreta och realiserbara förslag. Man kan vidare av detta formulär, när man ser att det bara är ett par centimeter som man har lämnat som utrymme för svaren, dra den slutsatsen att man knappast kan vänta sig några mera genomgripande och utarbetade förslag. Statsrådet Kling omtalade i ett interpellationssvar i denna kammare i januari förra året att rikspolisstyrelsen förberedde denna enkät. Han uttalade att de föreskrifter som nu gäller ger polisnämnderna goda möjligheter till ett förtroendefullt samarbete mellan polischefen och allmänheten. När man penetrerat denna enkät, sade justitieministern, finns det anledning överväga om några jämkningar i nuvarande ordning kan anses motiverade. Situationen beträffande polisen är synnerligen bekymmersam för Stockholms del. I går kunde vi i tidningarna läsa om katastroflarm från polisledningens sida. 100 man måste varje dag avdelas för bevakning av ambassader, turistbyråer m.m., vilket medför att stora områden i förorterna blir utan bevakning. Polispersonal från lands orten som är ovan vid storstadsförhållanden måste nu inkallas. Det är sådana saker som gör att vi inte vill avvakta några eventuella förslag från rikspolisstyrelsens sida utan kräver en omedelbar förstärkning av polisnämnderna.

Herr talman! Herr Strandberg har frågat mig när jag avser att förelägga riksdagen förslag till sådana förbättringar av de värnpliktigas förmåner avseende bättre traktamentsersättningar vid resor, utnyttjande av sovvagn m.m. som i olika motioner föreslagits riksdagen och överlämnats till 1965 års försvarsutredning. Försvarsutredningen har för fyraårsperioden 1968—1972 räknat med att ca 70 milj.kr. skall kunna användas bl.a. till förbättringar av värnpliktsförmånerna. Utredningen har inte räknat med några medel för förmånsförbättringar under det första året av perioden. Utredningen har i anslutning härtill erinrat om att förmånerna höjts så sent som från och med innevarande budgetår. Regeringen har följt försvarsutredningens förslag. Den proposition som avser det första året i fyraårsperioden och som bygger på utredningens förslag behandlas f.n. i riksdagen. Frågan om att under de följande tre budgetåren ytterligare förbättra värnpliktsförmånerna kommer att successivt prövas i budgetarbetet. Man får då också ta upp frågan om vilka slag av förmånsförbättringar som är mest angelägna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Andersson för svaret på min enkla fråga. Svaret innehåller ingenting som inte är för mig helt bekant. Å andra sidan tror jag att herr statsrådet Andersson förstår att jag vid detta tillfälle då jag ställt en enkel fråga inte kan ge mig på hela den stora principen om fyraårsperiodiciteten och liknande. Vi får ju tillfälle att under försvarsdebatten agera i detta hänseende. Motivet till att jag tog upp denna fråga var, herr talman, att vi under årens lopp haft ett antal motioner vilka berör vissa detaljer — låt mig kalla det så. Jag skall be att få åberopa två sådana detaljer som i en motion, bl.a. av undertecknad, lades fram redan i januari 1966. Riksdagen beslöt då att — liksom fallet var med så många andra motioner — hänskjuta den till den då sittande försvarsutredningen. Men när man brottas med dessa problem och vet hur det ligger till i verkligheten, har jag frågat mig om man inte skulle kunna skynda på med en del åtgärder. Jag tänker på sådana detaljjusteringar som inte på något sätt bör kunna påverka den ekonomiska situationen inom försvaret och som skulle kunna vidtagas mycket snabbt. Statsrådet Andersson torde väl ändå känna till min motion — i varje fall vill jag hänvisa till denna motion, nr 35 år 1966 i första kammaren — där jag påvisade de irritationsmoment som vi har genom sådana författningar som för närvarande finns, t.ex. i värnpliktsavlöningskungörelsen. I denna heter det bl.a. i § 9 mom. 1 att en värnpliktig kan få sovplats om den sammanlagda restiden utgör minst 18 timmar. Detta tog jag upp i motionen, och jag hade verkligen tänkt mig att någonting skulle hända. Jag ser emellertid i årets proposition att några åtgärder på denna punkt inte har vidtagits. För varje år skapar vi dock mera irritation. Vi har, som statsrådet väl känner till, i Boden hundratals unga soldater från Mälarområdet, vilket innebär de mest orimliga konsekvenser för våra kompaniadjutanter, som skall bedöma om den eller den soldaten skall få sovvagnsbiljett. Just 18-timmarsgränsen skapar irritation. En värnpliktig som bor något så när centralt i Stockholm får sitta och sova, medan en värnpliktig som bor t.ex. i Saltsjöbaden är berättigad till sovvagnsbiljett, eftersom man skall gå efter speciella bestämmelser. Detta anser jag orimligt. Lika orimligt anser jag det vara att man just för våra värnpliktiga skall ha traktamentsersättningsbestämmelser, som inte står i paritet med några andra bestämmelser. För statstjänstemän finns endagsförrättningsprincipen, där gränsen går vid att man skall vara ute och färdas i sex timmar. För en värnpliktig höjs denna gräns omedelbart till åtta timmar. Den värnpliktige måste väl i rimlighetens namn ha någon mat under dessa åtta timmar. Det är, herr statsråd, sådana små irritationsanledningar som jag förställer mig att departementet mycket snabbt skulle kunna undanröja genom justeringar i värnpliktskungörelsen.

Jag tackar, herr talman, än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Strandberg har rätt i att det under de senaste åren har väckts många motioner vilka överlämnats till försvarsutredningen. Denna har dock inte tagit ställning till alla de i motioner framställda yrkandena utan bara i princip till anslagen för den närmaste fyraårsperioden. De frågor som herr Strandberg nu tar upp och som jag mycket väl känner till, är föremål för behandling; ett arbete som väl kommer att innebära ökade anslagskrav. Allt kostar nämligen pengar. Man kan inte genomföra dessa reformer utan att man är beredd att betala dem. Nästa års riksdag får mottaga resultatet av det arbete som nu pågår. Vi har tyvärr inte haft möjlighet att i nuvarande försvarsfront ta med stora anslag för sociala förmåner för de värnpliktiga. Vi måste uppskjuta dessa frågor till nästa år då de kommer att behandlas.
Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att jag inte skulle ta upp dessa stora principiella frågor. Dem får vi tillfälle att återkomma till. Men kan jag ändå inte få avkräva statsrådet det löftet att man ganska snabbt på departementsplanet — och utan att koppla in försvarsutredningen — undersöker möjligheten att justera sådana detaljer som i dag ställer till all denna irritation. Försvarsministern kan väl ändå vara vänlig att ge mig det löftet! Jag tror att många tusental unga rekryter då skulle bli verkligt glada, både åt statsrådets löfte och åt att jag har ställt den frågan.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat av vilket skäl jag vägrar att före sammanträdet med EFTA:s ministerråd den 9 maj i Londen besvara hans interpellation, ställd den 12 januari, om bl.a. Sveriges hållning till Portugals medlemskap i EFTA och de åtgärder som inom EFTA:s ram har vidtagits gentemot Portugal resp. eventuellt kommer att vidtas vid framtida överläggningar inom ministerrådet. Anledningen till att jag inte har besvarat herr Ahlmarks interpellation är att jag ännu inte tagit ställning till om jag över huvud taget skall besvara den, vilket jag också muntligen underrättat herr Ahlmark om. Min tveksamhet beror på att interpellationen tar upp frågor som ingående diskuterats vid föregående riksdag bl.a. i debatten den 30 mars i fjol med anledning av en interpellation framställd av herr Ahlmark. I allt väsentligt upprepar herr Ahlmark i sin senare interpellation frågeställningarna från i fjol vår. Något nytt som ändrat Portugals ställning i EFTA har inte inträffat. Vad som kommer att hända vid det förestående ministermötet i EFTA i London beträffande Portugalfrågan vill jag inte föregripa.

Herr talman! I går den 1 maj demonstrerade socialdemokratin för internationell solidaritet. I dag den 2 maj förklarar handelsministern sin likgiltighet inför vårt och EFTA:s ekonomiska stöd till Portugal och därmed till dess krig i Afrika. I går på Östermalms idrottsplats talade Lorenco Motaca om kampen för majoritetsstyre i Mocambique. Han fick applåder av socialdemokraterna för de synpunkterna. I dag, dagen efter, skall socialdemokratins främste företrädare i handelspolitiska ting, herr Lange, tala om för oss varför han är så ointresserad av Sveriges och EFTA:s stöd till Portugal att han t.o.m. vägrar att besvara en interpellation i saken. Jag tackar herr Lange för svaret på min enkla fråga — inte därför att det innehåller någonting av värde i sak men därför att det avslöjar att regeringens intresse att stödja dem som förtrycks av Portugal främst består i att den 1 maj förklara dem sin solidaritet, medan man den 2 maj sviker dem i riksdagen. Förra gången herr Lange och jag debatterade den här frågan var i mars 1967. Nu är det maj 1968. Det har gått drygt 13 månader, men handelsministern tycks inte anse att han än en gång behöver resonera om saken. Ändå har det hänt åtskilligt sedan förra gången. Det nämns också i den interpellation som herr Lange nu inte vill besvara. Ny statistik understryker ytterligare hur central handeln med EFTA är för Portugals ekonomi. Allt tyder på att Portugal fortsätter att utnyttja sina nya ekonomiska resurser till att utvidga och förlänga kolonialkrigen i Afrika. Detta är ett så upprörande samband att herr Lange gott kunde orka med att besvara den interpellation som ställdes för fyra månader sedan. Men det viktigaste nya som hänt är att fallet Portugal ändå togs upp något vid det senaste sammanträdet i EFTA:s ministerråd. I Lausanne i oktober förra året restes frågan om Portugal verkligen följer EFTA-stadgan på en viktig punkt. Tidningsuppgifter säger att försöket mottogs kyligt av den schweiziske ordföranden. Nästa vecka sitter en engelsman ordförande. Men den svenska riksdagen har ännu icke fått någon redogörelse för vad som hände i Lausanne och har inte fått vetskap om handelsministerns avsikter i frågan inför Londonmötet den 9—10 maj. Det borde därför, herr talman, ha varit självklart att kammaren fått en chans att före Londonmötet diskutera våra relationer till Portugal i EFTA. Det har herr Lange sagt nej till. Han utnyttjar sin rätt att vägra besvara en interpellation. Frihetskampen i Angola och Mocambique duger bra att prata om på demonstrationsmöten. Men den tycks inte vara värd ett allvarligt resonemang i riksdagen om och hur vi i handling kan hjälpa de förtryckta och förkorta lidandet. Så går beslutsamhetens friska hy den 1 maj i eftertankens kranka blekhet över den 2 maj — och herr Lange står där med sin likgiltighet och sin obesvarade interpellation.
Herr talman! Den omständigheten att jag inte valt att vid detta tillfälle ta upp sakfrågorna, beror inte på att jag står likgiltig inför vad som sker i Mocambique och Angola, men jag vill säga till kammaren att jag är rätt likgiltig för de tolkningar och utläggningar som herr Ahlmark gör. Så kan mitt svar i dag karakteriseras.

Herr talman! Det som herr Lange är likgiltig för är möjligheterna och tanken att inom EFTA:s organisation söka utöva press mot Portugal och att försöka minska de nya resurser som Portugal får genom vår gemensamma frihandelsorganisation. Det är främst på den punkten som herr Lange och jag skiljer oss åt. Det är hänt mycket sedan vår förra debatt för drygt 13 månader sedan. Sverige besöktes i oktober förra året av ledaren för Mocambiques frihetsrörelse, Eduardo Mondlane. Jag träffade honom, diskuterade EFTA och Portugal med honom — hans åsikter i den frågan är väl kända. Mondlane menar att EFTA i realiteten förlänger krigen, att vi bidrar till att ge Portugal viktigt ekonomiskt stöd, att Portugal bör uteslutas ur EFTA, att Portugal bryter mot delar av EFTA stadgan, att herr Langes resonemang om fördelarna av ekonomiskt stöd till Portugal är »naivt och cyniskt» och att Portugal icke bör tillåtas ingå i EEC så länge krigen i Afrika pågår. Det finns skäl för den svenska riksdagen att ta hänsyn till Mondlanes synpunkter och diskutera hans argument. Men herr Lange tycks likgiltig för dem och vägrar besvara den interpellation som skulle leda till en sådan debatt.
Herr talman! I en sak har herr Ahlmark onekligen rätt. Det är rätt ovanligt att en interpellation inte besvaras. Det är å andra sidan, herr talman, ännu mera sällsynt att exakt samma frågeställningar som de vilka ganska nyligen varit föremål för debatt i denna kammare, utan att något nytt inträffat, tas upp igen. Herr talman! Att herr Ahlmark är missnöjd och kanske i någon mån ursinnig är ju tråkigt för honom själv. I sak har jag ingenting att tillägga.
Herr talman! Statsrådet Lange fortsätter att påstå att ingenting i sak har förändrats. Låt mig citera några frågor i min interpellation. Fråga 2: »Vill statsrådet lämna kammaren en redogörelse för Portugalfrågans behandling vid EFTA:s ministermöte i Schweiz förra året?» Det har icke diskuterats i den svenska riksdagen. Fråga 3: >»Kommer statsrådet att söka fullfölja detta försök vid ministerrådets sammanträde i England i vår?» Det har icke diskuterats i den svenska riksdagen. Fråga 3: »Vad är statsrådets inställning till svenska privata investeringar i Portugal medan kolonialkrigen i Afrika pågår?» Det har heller icke diskuterats. Herr Lange far med osanning då han säger att min interpellation i år bara är en upprepning.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om jag avser att vidta snara åtgärder för att avskaffa det militära arreststraffet. Sedan några år tillbaka är frågan om de militära straffoch disciplinmedlen föremål för utredning av militärstraffsakkunniga. Dessa skall bl.a. undersöka möjligheterna att begränsa användningen av arreststraffet. De sakkunniga beräknas lägga fram sitt betänkande om några månader, Innan dess är jag inte beredd att ta ställning till frågan om utformningen av det militära disciplinstraffet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Kling för svaret på min enkla fråga. Jag har respekt för hans synpunkt att han inte är beredd att diskutera denna fråga förrän den utredning som arbetar har avlämnat sitt förslag, men jag skulle vara mycket tacksom om jag redan nu finge göra några helt allmänna kommentarer till frågan. Hela behandlingen av unga brottslingar i civil bemärkelse har under den tid som ifrågavarande militära bestämmelser varit gällande uppenbarligen undergått betydande förändringar. Syftet med dessa förändringar har varit att humanisera påföljderna. I annat sammanhang har man vidtagit olika åtgärder. Eftersom de som nu gör sin första värnplikt är i de åldrar, att de enligt den nuvarande civillagstiftningen skulle behandlas som barn, vore det rimligt att också ta hänsyn till det förhållandet när det gäller att ådöma disciplinstraff i militära sammanhang. Jag har tittat något på de nuvarande bestämmelserna och hittat ett par enligt min uppfattning ganska intressanta men något egendomliga detaljer. I 4 § i den militära rättegångslagen står det: »Under strafftiden skall den som åtnjuter avlöning från krigsmakten vidkännas löneavdrag med belopp som Konungen bestämmer.» Längre ner står det: »Arrestant äger rätt till läsning och brevskrivning i den utsträckning Konungen bestämmer. Han äger mottaga besök endast då det i särskilt fall medgives.» De kommentarer, herr talman, som jag gjort tycker jag är tillräckliga för att jag skall kunna säga att det brådskar ganska mycket med omprövningen av dessa bestämmelser. Jag ber, herr talman, bara att till statsrådet, samtidigt som jag ännu en gång tackar, få framföra den förhoppningen att det sedan utredningen lagt fram sitt förslag inte skall dröja särskilt länge förrän riksdagen får ta ställning till nya och annorlunda utformade bestämmelser i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Strandberg har frågat mig om jag anser den nyligen införda årstaxan för allmänflyget för begagnande av statens flygplatser vara tillfredsställande från rättviseoch säkerhetssynpunkt. organisation. I linje med den trafikpolitiska målsättningen att varje trafikgren skall bära sina kostnader föreslogs i betänkandet bl.a. att det dittillsvarande betydande driftunderskottet i luftfartsverkets verksamhet skulle successivt avvecklas. Möjliga besparingar på kostnadssidan bedömdes inte tillräckliga för att åstadkomma detta, varför utredningen också lade fram ett program för successiva höjningar av avgifterna för luftfartsverkets tjänster. Beträffande allmänflyget uttalade utredningen i sammanhanget att detta i fortsättningen borde i ökad utsträckning bidra till luftfartsverkets kostnadstäckning. De nya avgifterna som gäller fr.o.m. den 1 april i år och som berör allmänflyget överensstämmer helt med luftfartsutredningens förslag.

Herr talman! Jag ber att till kommunikationsministern få framföra mitt tack för svaret på min enkla fråga. Det går inte i denna min fråga att ta upp — och det har inte varit min avsikt att ta upp — en diskussion om 1963 års luftfartsutredning och om vad den inneburit fram till dagens läge. Jag hoppas att det framgått av min fråga att det inte varit min avsikt. Jag kan emellertid inte riktigt instämma med statsrådet på den sista punkten, då han säger att de nya avgifter som gäller från den 1 april i år och som berör allmänflyget helt överensstämmer med luftfartsutredningens förslag. I princip kan jag ge statsrådet rätt i det hela men inte i de enskilda detaljerna. Och min fråga var så formulerad att jag just ifrågasatte en del av problemen. Jag visste att jag inte kunde framställa en interpellation — något svar skulle inte ha hunnits med under vårriksdagen — och därför tog jag bara upp ett litet stycke för att belysa några av de problem som är förknippade med de utfärdade nya taxorna. Därför frågade jag också om statsrådet ansåg att årstaxan för allmänflyget skulle vara tillfredsställande ur rättviseoch säkerhetssynpunkt, och det är kring dessa punkter som jag skulle vilja säga några ord.

Dessa taxor har fastställts av Kungl. Maj:t, men Kungl. Maj:t har inte följt luftfartsverkets framlagda förslag. Verket har för sin del föreslagit att årsavgifterna skulle justeras endast beträffande flygplan under 2000 kg med en höjning från nuvarande 500 kronor till 600 kronor och vidare att den högsta tillåtna startvikten skulle höjas till 5 700 kg. Men som synes har detta förslag helt frångåtts, trots att luftfartsverket i sin framställning har hävdat att någon annan höjning ej synes motiverad bl.a. med hänsyn till att antalet aktuella flygplatser successivt reduceras genom överlåtelser till kommunala och enskilda intressenter. Nu har regeringen från den 1 april i år höjt årsavgifterna för flygplan mellan 1000 kg och 2000 kg med inte mindre än 300 procent, d.v.s. från 500 kronor till 2000. Genom denna nya taxa uppstår ett stort hopp, då startvikten tangerar 1 000-kilosstrecket från ena eller andra sidan. Av i dag befintliga flygplan tillhör cirka 250 viktklassen 1 001— 1500 kg, och ett stort antal flygplan väger strax under 1 000 kg. Denna nya gränsdragning vid 1 000 kg synes helt omotiverad, särskilt med tanke på det stora språnget i årsavgifterna från 500 kronor till 2000 kronor. Det hade enligt min uppfattning varit mera rimligt att man antingen hade följt luftfartsverkets förslag om en gräns vid 2000 kg eller konstruerat taxan så att för flygplan med startvikt mellan 1 000 kg och den betydligt bättre gränsen 5700 kg avgiften skulle kunna erläggas med 500 kronor plus exempelvis en krona per kilo startvikt överstigande 1000 kg. Då skulle man kunna överbrygga dessa stora språng och få ett rättvisare system. Allmänflyget har för sin del eftersträvat att få förbättrad utrustning för att höja flygsäkerheten. För högt tilltagna årsavgifter, som dessutom drabbar så olika, kan negativt påverka detta. Det skulle också vara beklagligt, om allmänflyget genom de nya pålagorna och den nya gränsdragningen skulle överflyttas till icke avgiftsbelagda flygfält. De är ofta av sämre kvalitet och kan därför medföra större olycksrisker och ett ökat antal haverier. Ja, herr talman, jag vill hemställa att kommunikationsministern gör en översyn på detta område. Såsom särskilt skäl härför skulle jag kunna anföra att någon ekonomisk redovisning inte alls har förebragts för att frångå den grundläggande syn som luftfartsverket har i detta hänseende.
Herr talman! Herr Strandberg sade i början av sitt anförande att vi inte hade följt luftfartsutredningens förslag. Jo, herr Strandberg, vi har följt luftfartsutredningens förslag till taxesättning. Förslaget var föremål för diskussion under remissbehandlingen. Inga invändningar restes mot förslaget. 1967 års riksdag hade heller ingenting att erinra mot förslaget och inte heller mot att utredningens avgiftsprogram skulle fullföljas för budgetåret 1967/68. Det är sant att luftfartsverket hade ett annat förslag, men vi har ansett det vara riktigast att följa det förslag som luftfartsutredningen har lagt fram, vilket förslag ju innebär att även allmänflyget skall bära sina kostnader. Herr Strandberg talar här om det språng som uppstår mellan å ena sidan avgifterna för de minsta planen och å andra sidan avgifterna för de plan som tillhör taxeklassen däröver. Vi har på den punkten sagt oss att vi inte vill gå hårdare fram mot de små planen än vad luftfartsutredningen har tänkt sig. Det här kommer nu att gälla under ett år, och sedan får vi väl pröva i vilken mån det finns anledning att i fortsättningen göra förändringar i taxesättningen.

Herr talman! Jag kan inte riktigt dela statsrådet Lundkvists uppfattning om luftfartsutredningens förslag, och vad beträffar principerna i sammanhanget har jag sagt att vi inte skall diskutera självkostnadsoch finansieringsprinciperna här i dag. T. o. m, luftfartsverket är dock tveksamt i fråga om tolkningen av 1967 års riksdagsbeslut. Verket säger nämligen i sin framställning, då det gäller taxorna: »Luftfartsverket har senare erfarit att det är tveksamt om statsmakternas beslut vid 1967 års riksdag innebär, att en sådan höjning skall genomföras oavsett det ekonomiska utfallet av luftfartsverkets verksamhet.» Det kan naturligtvis diskuteras, men det var inte min avsikt att göra det i dag, utan det får vi ta upp i annat sammanhang. Herr Lundkvist säger att man inte ville gå så hårt fram, men det är just vad man har gjort. Man har höjt taxan med 300 procent på en enda gång. Jag är nu, herr Lundkvist, bara ute på jakt efter en rimlig gräns. Jag tror inte att ni komme att förlora någonting, om ni justerade den nuvarande gränsen och satte den vid exempelvis 2 000 kg eller om ni hittade på en annan skala, som inte stiger språngvis utan mera glidande. Jag hoppas att statsrådet verkligen vill ta sig en titt på detta. De generella principerna i fråga om allmänflyget kanske jag kan få återkomma till i annat sammanhang.
Herr talman! Om vi skall diskutera dessa frågor kan vi ju inte komma ifrån att också syssla litet grand med vad luftfartsutredningen har sagt. Om vi skall eftersträva, vilket riksdagen har uttalat sig för, att allmänflyget skall bära sina kostnader, kan vi inte tillämpa sådana taxor att det avsedda syftet motverkas. Då konstaterar jag att den justering som herr Strandberg vill göra för att så att säga få mindre språng mellan de olika grupperna måste innebära justering uppåt för småflyget och justering nedåt för det flyg som ligger närmast däröver. Vi får nu pröva den här taxan under det här året, och det blir väl sedan anledning att fastställa taxorna år från år. Trots allt hoppas jag att vi kan vara överens om de principer som jag vet — och som herr Strandberg vet — att riksdagen har uttalat sig för.

Herr talman! Herr Nilsson har i en interpellation ställt ett flertal frågor till mig. Jag besvarar här de olika frågorna i den ordning de upptagits i interpellationen. 1. Vapenförordningen. Den översyn av vapenförordningen, som har ställts i utsikt, verkställs inom justitiedepartementet. En departementspromemoria i ämnet beräknas föreligga under våren. Sedan denna har remissbehandlats i vanlig ordning, kommer proposition med förslag till ändringar i vapenförordningen att föreläggas riksdagen. Förslag torde komma att läggas fram till åtgärder för att åstadkomma en mer betryggande förvaring av skjutvapen som innehas av bl.a. vapenhandlare samt skytteföreningar och liknande organisationer. I översynen behandlas inte frågor om rätt för polismän och enskilda personer till självförsvar. Frågor av det slaget bedöms enligt allmänna regler om nödvärn och annan nödhandling i brottsbalken. 2. Militärförråden. Kungl. Maj:t har genom beslut den 15 december 1967 uppdragit åt bl.a. överbefälhavaren att genom direktiv och anvisningar låta genomföra vissa åtgärder som överbefälhavaren har föreslagit för en säkrare förvaring av vapen och ammunition. Överbefälhavarens förslag har lagts fram efter en utredning som han på uppdrag av Kungl. Maj:t har verkställt i samråd med fortifikationsförvaltningen och rikspolisstyrelsen. De åtgärder som skall vidtas är bl.a. tillverkning av nya betongkassuner, förstärkningsanordningar i befintliga förråd, anordnande av larmsignaler vid vissa militära förråd och tillverkning av nya vapenkistor. Överbefälhavarens förslag omfattar också vissa åtgärder för säkrare förvaring av vapen och ammunition som har lånats ut till frivilligorganisationer och skytteföreningar. 3. Polismännens — skyddsutrustning. Rikspolisstyrelsens utprovning av skyddsutrustning för polispersonal har bedrivits med stor skyndsamhet och är i stort sett slutförd. 500 skottsäkra västar har redan levererats till polisdistrikten och det första behovet av skyddsutrustning är därmed tillgodosett. Under våren 1968 kommer polisdistrikten också att förses med ett antal skottsäkra halsskydd och huvudskydd. Under våren kommer också varje polis man att utrustas med tårgasutrustning av typen »fickspray». Av de medel som riksdagen har anvisat under den lokala polisorganisationens utrustningsanslag är över 1 milj.kr. avsedda för anskaffning av skyddsutrustning till polismän. 4. Demonstrationerna. Det är ytterst angeläget att störningar av det slag som herr Nilsson åsyftar hindras och att eventuella fridstörare och anstiftare av sådana störningar grips och lagförs. De personer som ytterst bär ansvaret för olagliga demonstrationer av detta slag framträder sällan, och polisutredningarna blir därför vanligen både tidsödande och besvärliga. Beträffande händelserna i samband med den olagliga demonstrationen den 20 december förra året kan jag nämna att polisen omhändertog sammanlagt 40 personer för olika brott. 17 av dessa personer har nu åtalats för uppvigling, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd eller ohörsamhet mot ordningsmakten samt anordnande av olaga allmän sammankomst. Med anledning av händelsen den 4 januari i år, som ägde rum utanför kanslihuset, har ett omfattande utredningsarbete ägt rum, vilket tyvärr inte lett till något resultat. Vid händelsen den 29 mars 1968, som ägde rum i samband med det internationella valutamötet på Foresta, omhändertogs sammanlagt 7 personer som misstänkta för bl.a. våld mot tjänsteman och ohörsamhet mot ordningsmakten. Utredningen har ännu ej slutförts. 3. Utbyggnad av polisorganisationen. Omorganisationen av polisväsendet i samband med dess förstatligande den 1 januari 1965 och tiden därefter har inneburit en kraftig rationalisering av polisverksamheten och en förstärkning av de personella resurserna. Riksdagen har för nästa budgetår anvisat medel för inrättande av 450 nya tjänster, varav 350 polismanstjänster. De medel som riksdagen har anvisat till polisväsendet för nästa budgetår möjliggör vidare en fortsatt teknisk upprustning och rationalisering av polisverksamheten. En rad administrativa rutiner ochr vissa rutiner för utredningsverksamheten ses också över. Den vidgade användningen av ordningsoch parkeringsbotssystemen som avses börja den 1 juli 1968 kommer att medföra en betydande arbetsbesparing inom rättsväsendet. En översyn av polisdistriktens organisation pågår i avsikt att undersöka möjligheterna att skapa slagkraftigare distrikt. Den utbildningsreform som genomfördes den 1 juli 1967 kommer att ge bättre utbildade och därmed också mer effektiva polismän. Rekryteringsunderlaget är såväl kvantitativt som kvalitativt betydligt bättre än på många år. Jag vill emellertid framhålla att det rationaliseringsarbete som pågår inom polisen inte ger utslag omgående utan först på något längre sikt.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Ferdinand Nilsson att jag är helt överens med honom om att det är lika viktigt att se till att gällande lag åtlyds som att stifta ny lag. Jag tror inte att vi behöver ha några delade meningar om den saken. Herr Ferdinand Nilsson ställde en direkt fråga beträffande den skyddsutrustning som rikspolisstyrelsen har kommit fram till. Den innebär en klar förbättring i förhållande till den tunga tyska modellen. Den utrustning rikspolisstyrelsen bestämt sig för är säkrare och lättare, och jag tror att den kommer att bli till nytta. Vad gäller demonstrationerna är det alldeles givet att de tilltag som nu har blivit så moderna måste vi försöka förebygga på olika sätt. Inom rikspolisstyrelsen finns numera en särskild arbetsgrupp som har till uppdrag att närmare studera de problem som polisen ställs inför och lägga fram förslag till åtgärder i syfte att med minsta möjliga våld effektivt upprätthålla ordning och säkerhet i samband med demonstrationer. Jag vill i det sammanhanget understryka att mera allvarliga kravaller i samband med demonstrationer hittills har kunnat undvikas genom polisens fasta uppträdande. Det har präglats av lugn och vilja att inte tillgripa hårdare metoder än som varit absolut nödvändiga för att fullgöra skyldigheten att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat jordbruksministern vilken mening denne har om det katastrofhot mot öÖstersjön och dess kuster som ett haveri med en jättetanker för olja innebär och vilken organisation som finns och som behövs för att bemästra skadorna vid ett sådant haveri. Herr Ahlmark har vidare frågat jordbruksministern om Sverige f.n. kan godta att en oljetanker på över 100 000 ton angör en svensk hamn vid Östersjön och om den svenska regeringen kommer att ta initiativ till överläggningar mellan de länder som gränsar till Östersjön om gemensamma bestämmelser för oljetransporter över detta hav och en gemensam katastroforganisation i händelse av haveri. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Riskerna för oljeskador till följd av fartygsförlisning har kommit att i hög grad uppmärksammas under de senaste åren. Flera initiativ har tagits i syfte att öka säkerheten mot sådana skador. Sverige tar aktiv del i internationellt samarbete med sikte på att bekämpa oljefaran. Inom den till FN knutna mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen Öövervägs f.n. internationella överenskommelser med syfte att skapa ökad säkerhet mot oljeutflöde i samband med fartygsolyckor, bättre möjligheter att ingripa när olycka skett och enhetliga regler om ansvaret för inträffade olyckor. Överläggningar mellan länderna kring Nordsjön som pågått under ungefär ett år väntas inom kort leda till en överenskommelse om bekämpning av olja som har kommit lös till sjöss. När en sådan överenskommelse träffats kan frågan om en motsvarande överenskommelse också mellan länder kring Östersjön aktualiseras. Organisationen här i landet för ingripanden mot oljeskador har sin tyngdpunkt i länsstyrelserna. Den prövades med framgång vid ingripanden sommaren 1967 och har sedan dess ytterligare byggts ut. Befintliga beredskapsplaner är föremål för kontinuerlig översyn. Inom kommunikationsdepartementet föl jer man uppmärksamt den fortsatta planläggningen. Under vintern har man inom departementet kartlagt centrala myndigheters och vissa andra organs befattning med oljeskyddet och av förekomsten av lager av vissa bekämpningsmedel mot olja. En skrivelse har i dagarna gått ut till länsstyrelserna med uppgift härom. I samma skrivelse har länsstyrelserna uppmanats att hålla departementet direkt informerat om sin oljeskyddsberedskap, bl.a. genom att sända in sina beredskapsplaner. Vissa frågor återstår emellertid att lösa innan beredskapsorganisationen kan slutligen bestämmas och ges fastare former, bl.a. samordningsfrågor som aktualiserats av nya erfarenheter om oljebekämpning till sjöss. Dessa frågor utreds f. n. av räddningstjänstutredningen enligt tilläggsdirektiv som lämnades vid årsskiftet. Kommande «internationella överenskommelser kan aktualisera ytterligare samordningsfrågor. Det är emellertid inte tillräckligt att vi förbättrar beredskapen mot skador till följd av förlisningar. I första hand måste åtgärder vidtas för att förebygga fartygsolyckor. Interpellanten synes vara inne på tanken att man skulle införa någon form av förbud mot att angöra svensk hamn med fartyg över en viss storleksgräns. Även bortsett från att en sådan gränsdragning alltid måste bli godtycklig torde det vara uppenbart att det är andra vägar man måste gå för att nå det syfte som eftersträvas, nämligen en såvitt möjligt riskfri transport till sjöss av all last som fraktas denna väg. Åtgärder i detta syfte är t.ex. en förbättrad sjömätning, fördjupning och breddning av farleder samt trafikreglering och trafikledning. Härvid måste emellertid en avvägning ske mellan å ena sidan bl.a. kostnaderna för samhälleliga åtgärder av det här slaget — kostnader som med hänsyn till de särskilda säkerhetskrav som måste ställas i det här sammanhanget kan bli avsevärda — och å andra sidan intresset från allmän synpunkt av trafiken. I fråga om trafik reglering och trafikledning i och i anslutning till Östersjön måste en utgångspunkt vara att enligt folkrätten varje sjöfarande i princip har rätt till fri passage till detta hav. I denna liksom i andra frågor som gäller regleringar och ingripanden mot den fria sjöfarten måste man slutligen bygga på globala lösningar. Jag följer uppmärksamt förhållandena på detta område och kommer att vidta alla de åtgärder som utvecklingen mot större fartygstyper motiverar.

Herr talman! Östersjön kan redan nästa år utsättas för ett nytt, väldigt hot mot sitt vatten, växtoch djurliv och sina stränder. Nynäsbolaget planerar att i detta innanhav föra in en jättetanker på 135000 ton. Den skall frakta olja från Mellersta östern och Sydamerika till Nynäshamn och den svenska ostkusten. Och i Finland är ett par nästan lika stora fartyg beställda. Det finns de som säger att den här utvecklingen är oundviklig. Transportfartygen blir allt större, oljetankerna blir allt längre och djupare. I dag planerar man t.o.m. för fartyg på över 300 000 ton. Frakterna blir billigare på det viset, det pressar priserna och kommer slutligen konsumenterna till godo. Varför skulle Östersjön här undantas? Varför rida spärr mot den tekniska utvecklingen? Jag tror inte att kommunikationsministern resonerar så ensidigt, och jag tackar honom för svaret på min interpellation. Men jag måste säga att det finns föga i svaret som belyser hur regeringen ser på jättetankbåtarna och de risker för Östersjön som de kan leda till. Det är ju ändå så att vi nu alltmer inser att den tekniska utvecklingen inte får ske till priset av miljöförstöring i stor skala. Vattnet, luften, naturen omkring oss är värden som man alltid er känt men tidigare sällan värderat och vägt mot andra värden, Utveckling — det är inte bara större båtar, snabbare flygplan, mer effektiva fabriker och billigare bränslen för värme och energi. Utveckling — det är också att bevara vattendragen rena och luften inte alltför smutsig att inandas. Ibland kan de båda utvecklingslinjerna skära varandra — man tvingas till en avvägning eller till att säga att det ena önskemålet väger mycket tyngre än det andra. Jättelika oljetankers i Östersjön är en sådan fråga. Jag tvivlar inte på att dessa fartyg på flera sätt blir mer ekonomiska är mindre båtar. Jag tror inte att riskerna att de går på grund eller kolliderar eller bryts sönder är så stora att katastrofen är oundviklig om de tillåts komma in i Östersjön. Jag tror säkert man kan göra mycket för att minska riskerna och öka säkerheten. Men frågan är om det räcker. Den 18 mars förra året bestämde sig en befälhavare på ett stort tankfartyg att tjäna en halvtimme på att gå öster i stället för väster om Scillyöarna. Det var god sikt och hyggligt väder i Övrigt. Båten hette Torrey Canyon, och vi vet vad som hände. Den gick på grund, nära 100 000 ton olja kom lös. England improviserade väldiga räddningsinsatser för enorma kostnader, mycket av oljan brändes upp — men många mil av Cornwalls stränder skadades allvarligt. Badorter och fiske hotades med stora förluster. De kemikalier som användes för att bekämpa oljan har troligen lett till skador på vattnet och växtligheten i de områdena. Det svenska fartyg som nästa år skall komma in i Östersjön är större än Torrey Canyon. Det är nära 17 meter djupt och kan i dag inte passera Bälten. Med nya mätningar och utprickningar där och i Östersjön kan man kanske skapa en tungtrafikkorridor som gör det möjligt för den här båten att nå Nynäshamn. Men frågan är fortfarande: Är detta rimligt? Bör Östersjöns länder tillåta jättetankers i detta hav? Det är klart att statsrådet Lundkvist har rätt när han säger att »i första hand måste åtgärder vidtas för att förebygga fartygsolyckor». Det är sant i och för sig — men det går förbi huvudfrågan. Även om risken att en jättetanker går under i Östersjön inte är mycket stor så finns risken där. Vi kan aldrig helt gardera oss mot den. Ett misstag kan göras i navigeringen, ett instrument kan gå sönder och visa fel, en missuppfattning kan ske mellan två mötande båtar, en befälhavare kan som på Torrey Canyon söka vinna några få minuter med en ökad risk, den mänskliga faktorn kommer vi aldrig ifrån — och katastrofen kan vara där. Räcker det då att säga, eller att underförstå, att risken för en olycka är så liten att vi därför kan ta den? Jag anser inte det. Ty om en katastrof inträffar kan konsekvenserna bli förödande. Vi vet visserligen inte vad som skulle hända om en jättetanker med full last skulle haverera i Östersjön. Det beror, som jag säger i interpellationen, på vädret, vindriktningen, platsen för haveriet, hur stor del av båten som bryts sönder, den organisation som finns för att ingripa vid oljekatastrofer och samarbetet mellan de länder som ligger vid Östersjön. Men man kan mycket lätt tänka sig att en sådan olycka innebär nedsmutsning av större delen av Sveriges södra skärgård inklusive Stockholms skärgård. Vädret kan vara så hårt att man med nuvarande metoder inte kan förhindra dessa väldiga kvantiteter olja att driva in mot land. Många år efter att en sådan olycka inträffat kan Östersjöns vatten och stränder vara allvarligt och kanske ohjälpligt skadade. Jag frågade i interpellationen hur regeringen ser på risken för en sådan katastrof och konsekvenserna av den. Något svar på den punkten ger inte kommunikationsministern. Och mina tre Övriga frågor besvaras så kortfattat och delvis så undvikande att jag vill skissera ett program i fyra punkter, De in nebär främst preciseringar av frågorna i interpellationen, och jag vore tacksam om herr Lundkvist ville kommentera de förslagen. 1. Den svenska regeringen bör genast ta ett initiativ till en konferens mellan de nationer som gränsar till Östersjön för att diskutera bestämmelserna för och konsekvenserna av de jättetankfartyg för Östersjön som är beställda. Det finns inte anledning — och framför allt inte tid — att, som kommunikationsministern vill, avvakta en överenskommelse mellan Nordsjöländerna innan man aktualiserar frågan för Ööstersjönationerna. Åtgärden bör vidtas omedelbart. 2. En målsättning för en sådan konferens måste vara att gemensamt bygga upp en katastroforganisation för haveri med oljetankers i Östersjön. Vad som här fordras är troligen mycket stora insatser, och kostnadsproblemen blir mycket svåra att lösa. Statsrådet Lundkvist beskriver den organisation mot oljeskador som har sin tyngdpunkt i de svenska länsstyrelserna. Det går åter förbi huvudfrågan: en katastrof med en jättetanker blir troligen så omfattande och dyrbar att bekämpa konsekvenserna av, att den inte kan klaras upp av en kommun, en länsstyrelse eller ens en nation. Bara i samverkan mellan många berörda länder och bara om man utnyttjar teknikens och forskningens nya möjligheter kan man, kanske, i framtiden bygga upp en organisation som kan radikalt begränsa skadorna vid ett eventuellt haveri med en: oljetanker. Min andra fråga till kommunikationsministern blir: Är den svenska regeringen beredd att vid en sådan östersjökonferens föra fram tanken på en gemensam, mellanstatlig organisation som är inriktad på att bekämpa de väldiga kvantiteter olja som kan komma lös om en jättetanker går under i Östersjön? 3. Vid samma konferens bör en mål sättning vara att innan en effektiv katastroforganisation hunnit byggas upp inte tillåta jättetankbåtar över en viss storlek att angöra hamn vid Östersjön. Alla fartyg har visserligen rätt till passage genom Bälten och Öresund. Men däremot bör det vara möjligt för de olika länderna att nu inte tillåta vissa typer av fartyg att angöra vissa kuster och hamnar därför att miljöriskerna är för stora. Statsrådet Lundkvist säger att en gränsdragning blir »godtycklig». Det medger jag gärna — skall gränsen gå vid 100 000 ton, 70 000 ton eller 150 000 ton? Men det är nog ofrånkomligt att man någonstans sätter en gräns, eftersom ett totalhaveri med fartyg över en viss storlek skulle vara så fruktansvärt att det inte kan tillåtas så länge som en effektiv katastroforganisation saknas. Min tredje fråga till herr Lundkvist blir därför: Är den svenska regeringen helt ovillig att överväga ett förbud mot jättetankers för olja i Östersjön så länge som en effektiv katastroforganisation inte existerar? 4, Mycket talar för att det kan ta lång tid innan en överenskommelse nås mellan alla eller de flesta östersjöländerna. Det är också troligt att det tar några år att bygga upp en organisation som effektivt kan ingripa vid haveri med en jättetanker. Under den tiden gäller det, enligt min mening, att genom förhandlingar både med enskilda företag i Sverige och med andra länders myndigheter få ett uppskov med trafik av jättetankbåtar i Östersjön. Regeringen bör därför omgående ta upp resonemang dels med Nynäs-petroleum och Johnson-koncernen om det fartyg man där har beställt, dels med den finska regeringen för att uppskjuta leveransen av de jättetankers man där planerar för. Min sista fråga till kommunikationsministern blir alltså: Är Ni villig att börja föra resonemang både med de svenska företag som är främst berörda och med den finska regeringen för att nå ett uppskov med leveranserna av de jättetankers som är beställda? Herr talman! Mina fyra frågor till statsrådet Lundkvist överensstämmer i hög grad med de frågor som ställts i min interpellation. Eftersom det svar jag fick var ganska allmänt hållet, har jag velat fästa uppmärksamheten på några av de problem som vi nu måste lösa. Jag hoppas att kommunikationsministern i sina svar skall visa att han är medveten om de väldiga nya hot mot Östersjön som vi står inför.
Herr talman! Jag är naturligtvis — som jag redan har sagt i mitt svar — väl medveten om de risker som är förknippade med de större fartyg vilka kommer in i våra farvatten i de sammanhang som interpellanten här har berört. Men jag delar den uppfattning som interpellanten gav uttryck åt i sin interpellation, att det vore i och för sig beklagligt om de svenska myndigheterna skulle tvingas tillgripa förbud. Det är självklart att man bör undersöka på vilket sätt man på andra vägar kan skapa den säkerhet som vi vill ha mot riskerna i detta avseende. Vi stöter naturligtvis i dessa sammanhang på besvärliga internationella rättsproblem men självfallet också på svårlösta internationella frågor av praktisk natur. Jag vågar nog påstå att Sverige i dessa sammanhang har spelat en mycket aktiv roll.

Inom sjöfartsverket pågår för närvarande undersökningar rörande förut sättningarna att anordna en farled för mycket djupgående fartyg från Skagerack till Östersjön. I en nyligen levererad promemoria har man redogjort för de problem som möter och för hur sjöfartsverket avser att tackla dessa problem i samarbete med andra länders sjöfartsmyndigheter. Man avser att återkomma sedan underlag för ekonomiska överväganden har blivit tillgängligt. Frågan om hur stora fartyg det är som skall kunna tas in i Östersjön och föras fram till svensk hamn kommer sålunda att avgöras av bl.a. i vilken mån de krav på säkerhet som måste ställas och de åtgärder i detta sammanhang som måste vidtas kan bedömas vara ur samhällsekonomisk synpunkt försvarbara. Här måste självfallet sådana risker som interpellanten har framhållit också vägas in i bilden. Här kommer också de intressanta ansvarsoch ersättningsfrågorna in i bilden för den händelse att någonting skulle inträffa. Lösningen av dessa problem kan naturligtvis också i betydande grad komma att påverka vilken typ av fartyg det kan bli fråga om som kommer att få anlöpa våra hamnar. Herr Ahlmark ställde frågan om jag var beredd att, om det skulle visa sig att det inte kan skapas sådana föreskrifter som vi båda är intresserade av, ändå försöka genom internationella överenskommelser åstadkomma ett förbud. Jag misstänker att herr Ahlmark är överens med mig om att det här gäller ganska besvärliga internationella frågor inte minst rättsligt sett, därför att det ju finns frågor som vi inte kan besluta i på det sättet att vi tar över vad som är folkrättsliga principer, utan vi är i detta sammanhang hänvisade till att lösa dessa problem förhandlingsvägen. Jag vill för min del säga att det naturligtvis inte förefaller så välbetänkt att för närvarande försöka dra en godtycklig gräns vid en viss tonnagestorlek utan att ha tillgång till ett bättre underlag för bedömningarna än vi nu har. Jag tror att ett mera reellt underlag kommer att va ra avgörande för hur stora fartygstyper som skall kunna föras in i Östersjön. Jag förutsätter att det arbete som pågår inom sjöfartsverket kommer att klarlägga säkerhetsrisken, de anspråk på åtgärder och insatser som måste vidtagas och kostnaderna för sådana åtgärder. Och när man har detta underlag får man närmare bedöma var man eventuellt skall behöva ingripa och med vilka nya slags åtgärder. Det är något som jag tycker att vi borde kunna vara överens om. Herr Ahlmark har målat upp de väldiga konsekvenser som vi skulle få om ett fartyg på över 100 000 ton med oljelast skulle förlisa, och jag delar självklart hans uppfattning att det skulle bli allvarliga konsekvenser. Men det är klart att om vi drar en gräns vid 100 000 ton och ett fartyg som har ett tonnage på 95 000 ton förliser, så är ju i och för sig katastrofen i stort sett densamma. Därför anser jag nog att det båtar föga att diskutera de här frågorna med utgångspunkt från hur stor mängd olja som transporteras i fartygen. Det är riktigare att diskutera dem med utgångspunkt från vilka säkerhetsåtgärder och säkerhetsmarginaler vi måste ha för att över huvud taget få föra in fartyg av en viss typ. Sedan får naturligtvis de ställningstaganden som i det sammanhanget kommer att tas, de åtgärder som kommer att vidtas för att åstadkomma farleder och annat, i realiteten bestämma hur stora båtar som kommer att kunna gå in i våra hamnar. Jag kan försäkra herr Ahlmark att vi från regeringens sida — väl medvetna om hur allvarliga problem detta i och för sig måste anses vara — kommer att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet.

Detta gäller inte bara för fartyg som är över 100 000 ton utan också för sådana som är under 100 000, ty självfallet blir katastrofen i stort sett densamma.

Herr talman! Jag tycker att statsrådet Lundkvist i sitt nya inlägg var betydligt mer positiv och mer medveten om de stora faror som här aktualiserats än han var i själva interpellationssvaret. Jag delar hans uppfattning att för Östersjöns del en hel rad olösta problem kan komma att aktualiseras som ligger utanför dem som vi hittills diskuterat. Kommer man att lyckas skapa en tillräckligt djup och bred passage genom Bälten för att möjliggöra för jättetankbåtar att passera? Den aktuella båten är ju 17 meter djup, och man kan möjligen komma ner till 18 meter. Räcker det med bara en meter vatten under kölen, eller skall man ha ytterligare ett par meter med tanke på sjöhävningen? Hur blir det med minriskerna? Många experter anser ju att det finns kvarliggande minor från andra världskriget vilka kan bringas att detonera om de passeras av en båt som når nästan ända ner till botten och alltså kommer i mycket nära kontakt med en mina. Måste man inte införa lotsplikt för vissa leder och för vissa områden? Måste inte lotsen få en starkare ställning än han har i dag då hans råd kan nonchaleras av befälhavaren? Man kan fråga sig om inte 1857 års konvention om fri passage i Bälten och i Öresund är en smula föråldrad vad beträffar punkten att man inte skall ha lotsplikt. Måste inte världens sjöfartsnationer skapa en specialkonvention för jättetankfartyg med regler för navigering, varning och annat? Kan vi i framtiden verkligen godta de begränsningar som finns för ett land, som vill öka sin säkerhet mot oljekatastrofer, men inte har rätt att utfärda bestämmelser om transporter på internationellt vatten just utanför territorialvattnet? Det är alltså en rad problem som här kommer att aktualiseras, och jag hoppas att herr Lundkvist är medveten om åtskilliga av dem. Jag fattar hans svar på min första fråga om en öÖstersjökonferens så att man kommer att ta initiativ till en sådan och kommer att göra det snart. Detta är viktigt, ty båten levereras ju redan nästa år. Och det kan ta en tid innan konferensen leder till något resultat. Jag hoppas därför att initiativ från regeringens sida kommer omgående. Statsrådet Lundkvist var särskilt utförlig rörande punkten om ett förbud. Det var inget ovillkorligt förbud eller ett permanent förbud, som jag talade om, utan ett villkorligt förbud så länge som man inte har en katastroforganisation som kan klara upp ett haveri med en jättetanker. Jag delar naturligtvis statsrådet Lundkvists mening att förbud inte är bra »i och för sig», och det står ju också i interpellationen. Herr Lundkvist säger att vi ska söka andra vägar att klara problemet. Men jag kan bara finna en enda väg att tillfredsställande lösa det här problemet från miljöpolitisk synpunkt. Det är att bygga upp en organisation mellan länderna vid Östersjön som är så effektiv att den radikalt kan begränsa skadorna vid ett haveri med en jättetanker. Jag kan inte se någon annan väg. Vi söker olika föreskrifter, säger kommunikationsministern. Men en föreskrift kan aldrig klara konsekvenserna av ett haveri. Ett haveri kan ändå inträffa. Som vi såg i fallet Torrey Canyon var den mänskliga faktorn ganska påtaglig. Statsrådet Lundkvist säger att folk rättsliga skäl talar mot ett förbud. Det är riktigt, folkrättsliga skäl kan åberopas vid infarterna vid Öresund och Bälten. Men jag talade om ett förbud för fartyg av en viss typ att angöra hamn vid Östersjön. Såvitt jag vet kan inte folkrätten åberopas i det sammanhanget, dvs. om man av miljöpolitiska skäl anser att det är för stora risker med denna fartygstyp och man därför inte vill tillåta sådan sjöfart i Östersjön. Däremot ger jag statsrådet Lundkvist rätt i en väsentlig punkt. Om det skulle bli ett haveri med en tanker på 95 000 ton, är detta säkerligen nästan lika obehagligt som om tankern skulle vara på 113000 ton eller liknande. Därför tror jag inte att ett förbud kan sättas så schablonartat att man fastställer gränsen vid just 70 000, 90 000, 120 000 ton eller dylikt. Men jag tror att man måste bestämma sig för att icke tillåta sådana fartyg att angöra hamn i Östersjön, vilka vid totalhaveri orsakar oljeskador som man inte kan bemästra förrän man har fått en effektiv organisation härför. Detta bör alltså vara kriteriet: kan vi klara ett haveri med en jättetanker, då skall den släppas in, kan vi inte klara ett haveri skall den inte heller få komma in i Östersjön. Låt mig till slut, herr talman, upprepa de två frågor som jag inte fick något svar på av kommunikationsministern. Den ena frågan var: Är Sverige berett att föra fram tanken på en gemensam, mellanstatlig organisation vid en konferens mellan östersjöländerna, en organisation som är så omfattande att man kan klara konsekvenserna vid ett haveri med en jättetanker? Den andra frågan, som statsrådet Lundkvist över huvud taget inte berörde, var: är statsrådet och regeringen villiga att börja föra resonemang både med de svenska företag som berörs och med finska regeringen för att få uppskov med leveranserna av de jättetankers som nu är beställda?
Herr talman! Beträffande den sista punkten har sjöfartsstyrelsen av naturliga skäl fortlöpande resonemang med de rederier som har intressen i det här sammanhanget. Hela den rad av frågeställningar som herr Ahlmark räknade upp i sitt andra anförande har redan uppmärksammats av sjöfartsstyrelsen. Det har skett i styrelsens promemoria om de diskussioner som man för närvarande driver om aktuella risker och åtgärder. Vad gäller möjligheten att åstadkomma internationellt samarbete kommer Nordsjökonferensen, sannolikt i juni månad, att nå fram till någon form av ställningstagande. Vi kommer att agera som vi har gjort hittills, både i anslutning till denna konferens och när det gäller att ta de nya initiativ som jag redan i mitt första anförande redogjorde för, nämligen att Sverige skall försöka få till stånd ännu mer vittomfattande överenskommelser Ööstersjöländerna emellan. I det sammanhanget får man naturligtvis också pröva om man kan komma överens om någon form av gemensam beredskapsorganisation. Det kan väl ändå i ärlighetens namn tilläggas — och jag tror att herr Ahlmark också är medveten om det — att det inte är så enkelt att ordna de internationella samarbetsfrågorna i sådana här sammanhang. Vi kommer även i slutomgången att stå inför frågeställningar, där man kan föreställa sig att det blir de reella möjligheterna i dagens situation med de säkerhetskrav som vi kan bedöma nödvändiga, som kommer att avgöra storleken av de båtar man kan komma att släppa in. Herr Ahlmark säger att det då gäller att bestämma sig. Jag menar att innan man bestämmer sig skall man känna alla de reella fakta i målet som är nödvändiga.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist blir mer och mer positiv. Jag fattade det nu så att det kommer att bli ett initiativ till en öÖöstersjökonferens kanske redan nästa månad och att svenska regeringen därvid kommer att försöka få fram en gemensam beredskapsorganisation. Jag är glad för det. Jag hoppas att det kommer att verkställas så snabbt som möjligt. Däremot tror jag att statsrådet Lundkvist tar fel när han säger att sjöfartsstyrelsen för resonemang med de bolag och företag som här är inblandade. Det är riktigt att det förekommer viss typ av kommunikation mellan detta verk och Nynäsbolaget. Men jag tror inte att det förekommer överläggningar i dag om uppskov med leveransen av det jättefartyg som planerats redan för 1969. Och till 1969 kommer vi inte att ha kunnat skapa en effektiv beredskapsorganisation mot en oljekatastrof av den typ som vi här har diskuterat. Statsrådet Lundkvist säger också att man måste ha fakta innan man bestämmer sig för ett förbud eller över huvud taget bestämmer sig. Jag är helt och hållet på samma linje. Jag har inte heller sagt att förbudet skall vara utformat på det och det viset. Men den värdering och den attityd till problemet som det här gäller är ju: Är regeringen beredd att i Östersjön släppa in jättetankbåtar, också om vi med nuvarande organisation inte kan klara ett haveri med dem? Det är problemet. är vi beredda att låta fle ra år gå och låta sådana båtar gå in och utsätta Östersjön för utomordentligt stora risker, trots att vi inte har en effektiv beredskapsorganisation? Det är här inte fråga om en serie okända fakta eller en massa lagtekniska detaljer för att ge svar på den frågan. Det är fråga om värderingen: Är vi beredda att ta denna stora risk? Jag tycker inte att vi skall vara beredda att ta den risken. Herr talman! Det är alltid mycket lätt att bagatellisera risker. Det är lätt att tro att den tekniska utvecklingen är både oundviklig och riktig och därför frestas man att inte tillräckligt påverka utvecklingen och bekämpa riskerna. Men man lurar sig lätt om man i mil Jöpolitiska frågor väljer de enklaste lösningarna. Det är klart att det är enklast och orsakar minst besvär på kort sikt om man helt enkelt låter dessa jättetankbåtar gå in i Östersjön, låter myndigheterna mäta ut och boja ut rännor i Östersjön och i Bälten och hoppas att det hela klarar sig utan en katastrof. Att inskrida med temporära förbud och förhandlingar om uppskov kan ofta leda till friktioner och besvär. Visst är det arbetsamt och visst kan en effektiv katastroforganisation, ständigt beredd att ingripa, bli mycket dyrbar. Men det besväret och de kostnaderna måste vi ta. Ty skulle en Torrey Canyon-katastrof inträffa i Östersjön och skulle olja av de kvantiteterna komma lös utan att man kan bekämpa den effektivt, då blir det den kostsammaste och den svåraste av alla situationer. Kanske kan följderna aldrig kompenseras för Östersjön. Jag är medveten om det otacksamma i att varna för faror som ännu inte existerar och för en händelse som kanske aldrig inträffar men som ens förslag syftar till att förebygga. Det måste ändå ske, ty det är ofta miljöpolitikens arbetsvillkor.

Herr talman! Jag skall inte upprepa alla de åtgärder som vi har vidtagit på svensk sida och de initiativ som vi ta Ang. oljetransporter på Östersjön, m.m. git i internationella sammanhang för att skapa förutsättningar för ifrågavarande organisation. Jag kan dock inte underlåta att till slut säga att herr Ahlmark — mästare som han är i politikens runda ord — ändå gör sig skyldig till att här bara tala runt om hela problement. Han frågar: Är regeringen beredd att släppa in jättetankers i Östersjön? Vad menar man med jättetankers? Det är klart att man kan tala om jättetankers när det är fråga om fem-, sexhundratusentonnare — femhundratusentonnare lär man väl kunna bygga — men det är en sådan precisering av diskussionen som vi måste ta ställning till från. andra utgångspunkter än bara ett enkelt tyckande. Jag menar att det inte är så lätt att säga att nu är vi beredda att sätta en gräns vid exempelvis 100 000 ton. Jag vänder mig alltså i någon mån mot den godtycklighet som herr Ahlmark uppmanar oss att handla efter. Det blir andra och mera reella förutsättningar att föra in fartyg över huvud taget som avgör denna fråga. Vi kommer att följa hela denna debatt uppmärksamt och vara beredda att vidta varje åtgärd för att förhindra att vi utsätts för de onormala risker som ett mycket stort tonnage skulle kunna medföra. Att vi skulle kunna eliminera alla risker här i tillvaron tror jag inte ens herr Ahlmark vill göra gällande, ty även om vi skulle sätta en gräns vid 100 000 ton och kanske få in tankers på 95 000 ton kommer vi naturligtvis alltid att få räkna med den mänskliga faktorn. Den kan vi i princip inte eliminera. Vi kan inte klara problemet genom en godtycklig gräns, utan gränsen får sättas med hänsyn till de allmänna förutsättningar från sjösäkerhetssynpunkt som vi kan bli överens om att fastställa för sjöfarten på Östersjön. Dessutom får vi försöka att genom det internationella samarbetet och de insatser som vi kan göra nationellt värja oss mot de katastrofer som kan inträffa därför att vi inte kan eliminera den mänskliga faktorn.
Herr talman! Jag har ju inte alls pläderat för några godtyckliga gränser. Den fråga som jag ställde och som herr Lundkvist — som den »politikens mästare» han är! — har besvarat med ganska runda ord är följande: Är regeringen beredd att släppa in oljetankbåtar av sådan typ och storlek att ett haveri med dem inte kan klaras med nuvarande katastroforganisation? Det är den väsentliga frågan.

Herr talman! Det är nu fem år sedan Skansen och Nordiska museet skildes åt. Det har i stort sett varit en lyckosam tid för Nordiska museet, vilket kammarens ledamöter har kunnat konstatera varje år när man fått del av den årsbok som delats ut. Det har varit en framgångsrik utställningsverksamhet som har lockat till sig allt fler besökare. Utvecklingen har inte varit lika lyckosam för stiftelsen Skansen, utan Skansen har kunnat konstatera ett årligen vikande besökarantal och en alltmer försämrad ekonomi.

I en motion som väckts har man ifråsasatt om det inte vore lämpligt att de båda huvudmännen — staten och Stockholms stad — tillsammans skulle göra en utredning om inriktningen av Skansens framtida verksamhet. Det behöver göras — det menar utskottet också — men man lägger i styrelsens knä att göra Ang. bidrag till stiftelsen Skansen denna utredning. Det är naturligt i alla ordinära sammanhang att man placerar en sådan utredning hos den styrelse som man har tillsatt, och jag har själv tidigare också haft den uppfattningen att det vore rimligt att styrelsen försökte komma fram till en mer långsiktig uppfattning om inriktningen av Skansens verksamhet. De resonemang som förekommit under årens lopp och vilka mycket har präglats av ett lurpassande på varandra från de båda huvudmännens sida beträffande hur mycket pengar som skulle släppas till, har gjort mig litet pessimistisk i fråga om styrelsens möjligheter att göra en sådan utredning. Inom styrelsen har man en mängd uppslag och idéer om hur verksamheten skall bedrivas i framtiden, men möjligheterna att realisera dessa idéer är i allra högsta grad beroende på de medel som huvudmännen ställer till förfogande. Det hade därför enligt min uppfattning varit naturligare om man hade följt motionärernas förslag att ta initiativet till en särskild utredning, där de ansvariga huvudmännen för verksamheten både fick pröva vilka medel som skulle ställas till förfogande och vilken verksamhet som man ville ha utförd för de medel man var beredd att släppa till. Nu har det inte blivit på det sättet, utan styrelsen skall göra detta arbete, och jag är alldeles övertygad om att styrelsen kommer att göra så gott den kan i detta sammanhang. Om det till slut ändå inte blir något resultat, vill jag emellertid redan nu ha sagt att jag tror att en väsentlig orsak till den uppkomna situationen är det dubbla huvudmannaskapet.

Herr talman! Herr Wikberg har i en interpellation frågat om jag vill lämna en redogörelse för vad som hittills förevarit beträffande stekenjokkprojektet och om jag vill redovisa vid vilken tidpunkt malmbrytningar kan påbörjas vid Stekenjokkfältet. Mot slutet av 1950-talet visade Sveriges geologiska undersökning att en betydande malmtillgång förelåg inom Stekenjokks statsgruvefält. Fyndigheten har ett innehåll av ca 1,5 procent koppar, 3 procent zink, 15 procent svavel samt något silver. Man kan ännu inte ange fyndighetens omfattning men denna torde uppgå till ca 20 miljoner ton enligt en av Sveriges geologiska undersökning verkställd bedömning på grund av hittills föreliggande borresultat. ställde kollegiet om ett första anslag för utredning av förutsättningarna för gruvdrift vid Stekenjokk. Sedermera har inom »legodriftsanslagets» ram från »fonden för förslag till statsverket» anslag beviljats för fortsatta utredningar, gruvundersökning under jord och anrikningsförsök samt för byggande av väg från byn Klimpfjäll till Stekenjokk. Sammanlagt 26,9 miljoner kronor har beviljats för stekenjokkprojektet, varav hittills ca 24 miljoner kronor förbrukats. Sedan undersökningar så långt möjligt skett genom diamantborrning från dagen påbörjades under hösten 1963 en ingående gruvundersökning. Enligt den tidsplan som gjordes upp år 1963 skulle utbyggnad vid Stekenjokk påbörjas år 1967 och anläggningarna vara färdiga år 1970. Det förutsattes därvid att den gruvundersökning, som beräknades pågå omkring 3 år, skulle ge erforderligt underlag för slutliga kalkyler i tillräcklig tid för beslut under hösten 1966 om utbyggnadens genomförande. Gruvundersökningen försenades något, huvudsakligen på grund av brist på yrkeskunnig arbetskraft, och avslutades vad beträffar bergarbeten i februari 1967. Därefter har endast vissa diamantborrningar under jord utförts. I gruvundersökningen har ingått sänkning av ett schakt till 275 m djup, drivning av sammanlagt ca 1700 m orter på 160, 200 och 220 m nivå och borrning under jord av 5.250 m diamantborrhål för detaljundersökning av malmen och fastställande av malmgränserna. Under perioden har uppfordrats 17 400 ton gråberg och 26 200 ton malm, varav ca 1400 fraktats till Boliden för anrikningsförsök. De utförda anrikningsförsöken har gett tillfredsställande resultat. Gruvundersökningen har i stort sett bekräftat den uppfattning om malmens beskaffenhet och storlek som grundats på de tidigare diamantborrningarna från dagen. Med hänsyn till erfarenheterna från gruvundersökningen och till de föränd ringar i underlaget för kostnadsoch intäktsberäkningar som skett sedan en preliminär projektering och lönsamhetskalkyl gjordes år 1963, har det befunnits nödvändigt att utföra en ny projektering och nya lönsamhetskalkyler innan det kan bedömas om exploatering är lönsam. Kommerskollegium har därför fått i uppdrag att låta utföra sådana utredningar. Dessa utredningar beräknas vara färdigställda i början av oktober innevarande år. Som nämnts i proposition nr 51 till årets riksdag angående frågor rörande statliga företag bör ansvaret för exploateringen av statens gruvegendom i princip åvila ett aktiebolag med erforderliga tekniska och ekonomiska resurser. Då staten i LKAB har ett effektivt gruvföretag synes det lämpligt att bolaget övertar ansvaret för en exploatering av Stekenjokk. En förutsättning för att ta upp gruvdrift är givetvis att lönsamheten är godtagbar. Visar sig detta vara fallet, för vilket flera skäl talar, bör beslut om gruvbrytning kunna fattas omkring årsskiftet 1968/69. Anläggningarna bör kunna vara färdiga ca tre år därefter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min interpellation. Det är ganska exakt tre månader sedan jag framställde interpellationen, och jag har nog varit något förvånad över att svaret har dröjt så pass länge, särskilt som jag av tidningsreferat att döma förmärkt att statsrådet Wickman tagit upp stekenjokkfrågan i andra sammanhang. Allt detta torde emellertid ha sina orsaker och förklaringar, och jag vill betyga att jag i stort sett är nöjd med svaret. Statsrådet Wickman bekräftar i svaret vad jag i interpellationen uttryckte farhågor för, nämligen att tidsschemat inte har kunnat hållas, bl.a. beträffande gruvundersökningen. Förseningen för starten av gruvdriften ser därför för närvarande ut att bli två— tre år. Denna fördröjning är beklaglig, i all synnerhet som de av projektet närmast berörda kommunerna, nämligen Frostviken i Jämtlands län och Vilhelmina i Västerbottens län, har ett sysselsättningsläge som är mycket besvärande. Det är framför allt med tanke på värdet av att så snart som möjligt skapa nya sysselsättningsobjekt inom nämnda region som jag har aktualiserat denna fråga interpellationsvägen. Statsrådet Wickman berörde i sitt svar inte några andra förseningar i projekteringen än gruvundersökningen. Jag tillät mig i interpellationen peka på att, enligt uppgifter som jag har kunnat inhämta, även utredningarna beträffande transportfrågan och beträffande samhällsutbyggandet skulle släpa efter i tidsschemat. Jag skulle något vilja beröra transportutredningen och i anledning därav ställa en fråga till statsrådet Wickman. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle transportutredningen ha varit slutförd med utgången av år 1965, alltså för cirka 21/2 år sedan. Den torde dock fortfarande inte vara klar. Det har sagts mig, bl.a. från berört primärkommunalt håll, att transporten av malmen lämpligast skulle gå från Stekenjokk till norska kusten och därifrån med båt till Rönnskär. Vägnätet på den norska sidan om gränsen är dock i ett mycket dåligt skick. Norrmännen är intresserade av gruvbrytning på sin sida om riksgränsen. Nu tycks man både på svenskt och norskt håll avvakta vilket land som skall bekosta de erforderliga transportvägarna. Om de förhållanden jag här relaterat är riktiga blir frågan: Har inte det nordiska samarbetet avancerat så långt att man kan tänka sig att samköra brytningen m.m. av malmen på svenska och norska sidan av riksgränsen? Jag skulle vilja ställa frågan till statsrådet Wickman: I vilken utsträckning har meningsfullt samarbete etablerats med norrmännen för en rationell brytning och anrik ning av malmen, för gemensamma transporter och dylikt? Om ett samarbete inte kommit till stånd, har man då för avsikt att ta upp ett sådant resonemang, antingen det nu sker via Nordiska rådet eller på regeringsnivå?

Herr talman! Jag tror inte att jag behöver understryka för herr Wikberg att intresset att med all möjlig snabbhet men samtidigt med tillräcklig noggrannhet förbereda brytning i Stekenjokksfältet finns på vår sida; och det finns även oberoende av herr Wikbergs interpellation. Herr Wikberg tog här upp transportfrågan och sade att utredningen om den släpar efter. Jag tror inte att det är riktigt — utredningen är så långt framdriven som möjligt på det stadium där utredningsoch projekteringsarbetet i övrigt befinner sig. Det är heller inte någon risk att man inte skall hinna klara de = transportinvesteringar som blir nödvändiga parallellt med den övriga investeringsverksamhet som behövs för att brytningen skall komma i gång. Frågan om transport ut genom Norge och samkörning med norska intressen har självfallet diskuterats. Jag kan för dagen inte säga hur de diskussionerna kommer att utfalla — eftersom två parter förhandlar, ligger det i sakens natur att den ena parten inte på detta stadium bör göra offentliga uttalanden i frågan.

Herr talman! Jag tackar för dessa kompletterande upplysningar och vill bara påpeka att jag inte har riktat kritik mot vare sig statsrådet Wickman eller någon annan med anledning av förseningen. Jag har klart för mig att man haft problem som varit besvärliga, och jag beklagade bara förseningen inte minst med tanke på angelä genheten av att detta sysselsättningsobjekt kunde bli verklighet så snart som möjligt. Jag hoppas att statsrådet Wickman gör vad som är möjligt för att forcera handläggningen av detta ärende. Denna fråga har betydelse samhällsekonomiskt men också i högsta grad ur sysselsättningssynpunkt för de här berörda inlandskommunerna.

Herr talman! Jag har tidigare vid flera tillfällen varit inne på frågan om Stekenjokks exploatering, i samband med att anslag begärts och statsutskottets femte avdelning behandlat ärendet. Jag har också några gånger tillåtit mig framhålla, att vårt lands kopparförsörjning inte är tillfredsställande rent kvantitativt. Med tanke på den stora elektriska industri vi har skulle en högre grad av kopparutvinning ur den svenska jorden vara någonting önskvärt, även om nu faktiskt en hel del koppar utvinnes tack vare framför allt Bolidenbolagets ansträngningar. De resultat som hittills vunnits i fråga om Stekenjokk är svåra att bedöma. Jag har inte haft tillfälle att ta del av interpellationen på förhand, och jag kunde inte heller uppfatta hur stor kopparhalten var i malmen, men om jag minns rätt ligger den på omkring en procent. Det är inte någon särskilt hög kopparhalt, men det är dock en halt som innebär att det är fullt möjligt att bryta malmen under någorlunda gynnsamma förhållanden. De resultat, som man hittills vunnit, är resultat av undersökningar, som har gjorts av sakkunnigt folk. Arbetet i Stekenjokk har skett på entreprenad med anlitande av Bolidenbolaget, som har erfarenheter och kunskaper på detta område och som är väl kända. Statsrådet säger nu att meningen är att LKAB skall kopplas in på denna affär. Beträffande den saken känner jag stor tveksamhet och undran. LKAB är ändå ett företag som främst är inriktat på utvinning av järnmalmer och är inte ett företag som har någon speciell erfarenhet i fråga om utvinning av sulfidmalmer. Visserligen har ett samarbete ägt rum under några år mellan AB Statsgruvor, som har några små sulfidmalmsgruvor i Bergslagen, och LKAB, men jag tror att LKAB inte har kunnat utvinna så särskilt stora kunskaper och erfarenheter därav. Mig förefaller det som om statsrådets svar skulle innehålla ideologiska moment som jag inte har anledning att för min del hylla. Ett företag som Bolidenbolaget, vilket under rätt många år har haft tillfälle att studera Stekenjokk-förekomsten, bör ha ganska goda förutsättningar att bedöma möjligheterna att utnyttja densamma. Jag har inte haft någon som helst kontakt med Bolidenbolaget och känner därför inte till hur bolaget bedömer detta projekt. Men det är kanske ändå motiverat att få ställa den frågan till statsrådet Wickman, om Bolidenbolaget är kritiskt inställt till denna förekomst och om inte bolaget vill fortsätta att göra insatser för utvinning av koppar på denna fyndighet. Vi har tidigare erfarenheter av ett samarbete mellan staten och Bolidenbolaget, vilket har varit till gagn för landet, i så måtto att den av staten ägda Adak-förekomsten — det finns även andra, men detta är väl den viktigaste — brytes av Bolidenbolaget och ger staten betydande inkomster. Den frågan kvarstår därför, varför man inte går in för en linje som innebär utarrendering efter det mönster som Adak ger när det visat sig vara till gagn för landet och till gagn även för statens direkta inkomstintressen. Jag vill därför ställa den frågan till statsrådet Wickman hur läget är i förhållande till Bolidenbolaget. Är bolaget kritiskt inställt i detta fall, och varför överväger man inte möjligheterna att fortsätta på den s.k. Adak-linjen?
Herr talman! Med herr Åkerlunds fråga kom vi egentligen in på nästa interpellation som jag har att besvara i dag. Jag vill emellertid gärna ta upp den konkreta fråga som herr Åkerlund ställde utan att gå in på det i och för sig korrekta uttalandet att herr Åkerlunds ideologi och min ideologi inte sammanfaller. När det gäller Bolidenbolagets relation till stekenjokkprojektet är det riktigt att det väsentligen är Bolidenbolagets expertis som efter ersättning har gjort de gruvundersökningar som hittills företagits. Någon slutlig bedömning av lönsamheten i Stekenjokkfältet har Boliden ännu inte presterat. Bolidens slutkalkyl skall vara färdig omkring den 1 oktober. När jag sade att jag finner det rimligt att LKAB har ansvaret för stekenjokkprojektet menade jag i första hand att LKAB skall ha huvudansvaret för att tillvarata statens intressen i samband med exploatering av Stekenjokkfältet.

Jag tycker inte att Adak-modellen, som naturligtvis både Bolidenbolaget och herr Åkerlund föredrar, är någon idealisk lösning ur statens synpunkt eftersom legodriftssystemet innebär att staten tar hela risken även om staten också får vissa inkomster. Det är en avtalskonstruktion som ur statens synpunkt på sikt inte är ett rimligt sätt att driva statlig företagsamhet. Vi vet inte hur förhandlingarna mellan LKAB och Boliden kommer att sluta. Det är möjligt att de leder till att LKAB sköter hela exploateringen, och det är möjligt att det kan bli ett samarbete mellan Boliden och LKAB. Därför är naturligtvis frågan om bedömningen av lönsamheten litet känslig. Vi står inför en förhandling där den ena parten gjort sin lönsamhetskalkyl, och vi tycker då att det är rätt självklart att staten också skaffar sig en apparat för att göra sin bedömning så att man kan förhandla på jämställd fot. Det är denna process som är i gång, och jag beräknar att den bör vara avslutad så att staten LKAB kan fatta sina beslut redan under nuvarande år, i varje fall senast i början på nästa år.

Herr talman! Herr Brundin har frågat mig, om jag är beredd att komplettera direktiven till företagsdelegationen till att omfatta uppgiften att utarbeta och ge förslag om vilka lönsamhetskriterier som lämpligen skall tillämpas på de statliga företagen och verken och därvid ta hänsyn till att sådan förräntning på insatt kapital bör krävas, som motsvarar det krav som i detta avseende riktas med det privata näringslivet. Av frågans formulering framgår att det enskilda näringslivet enligt herr Brundins mening skulle ha ett ensartat krav på företagens lönsamhet. Så är na turligtvis icke fallet. Herr Brundin framhåller också själv i interpellationen att företagen »måste ta hänsyn till den omgivning, det samhälle i vilket de verkar och till de anställdas intressen» och att lönsamheten snarare är en styråra, för att använda interpellantens ordval, än ett visst i siffror uttryckt förräntningskrav, som inte kan vara gemensamt för hela industrin eller ens för hela branscher. Kriterier för den totala lönsamheten i ett företag, preciserade i en bestämd siffra, reser inte bara svåra beräkningstekniska problem. Den praktiska nyttan kan också starkt ifrågasättas. Om interpellanten avsett att företagsdelegationen skulle i tilläggsdirektiv anmodas föreslå något sådant normvärde för den statliga företagssektorn, kan jag inte finna annat än att delegationen därmed skulle få en omöjlig och meningslös uppgift. En annan sak är att såväl i statliga bolag som affärsverk vid beslut om investeringar uppställs avkastningskrav motsvarande dem som tillämpas i privata och kooperativa företag. När det gäller frågan om konkurrensförhållandena mellan de statliga och privatägda bolagen, är detta, tvärtemot vad interpellanten gör gällande, en fråga som ingår i företagsdelegationens uppdrag. Enligt direktiven gäller som målsättning för de statliga företagen inte bara lönsamhet och expansion utan också effektiv konkurrens. Jag har klart framhållit i direktiven till delegationen att »som ett allmänt mål för de statliga företagens verksamhet bör gälla kravet på lönsamhet», eftersom härigenom skapas förutsättningar för att dessa företag skall kunna fylla sin roll som en dynamisk faktor i näringslivets fortsatta utveckling. Denna målsättning — det tror jag vi kan vara överens om — skiljer sig inte väsentligt från målsättningen för de flesta privatägda och kooperativa företagen i vårt land. Delegationens huvuduppgift är just att föreslå sådana former för det statliga företagandet som un derlättar uppfyllandet av detta mål. Självfallet utgör jämförelser med privata företag ett underlag för bedömningen av de statliga företagens resultatutveckling. Sådana jämförelser förutsätter att de statliga företagen arbetar under samma betingelser som motsvarande privata. Så är i åtskilliga fall inte förhållandet. Statliga företag har ofta kommit till för att lösa från samhällsekonomisk synpunkt «angelägna uppgifter som företag styrda av privat vinstintresse inte kan förväntas lösa. För sådana företag är det angeläget att deras speciella uppgifter preciseras och de företagsekonomiska konsekvenserna av dem för företagen klarläggs. Detta är väsentligt både för företagens effektiva skötsel och för en rättvisande bedömning av företagens lönsamhet. Detta är också en av de uppgifter som uppdragits åt företagsdelegationen. Bakom interpellantens fråga ligger framför allt en invändning mot att i direktiven för delegationen så starkt understrukits angelägenheten att de statliga företagen även inriktar sig på expansion.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

Herr talman! Nej, herr Brundin, jag har inte trott att privata företag syftar till expansion i varje del av sin verksamhet. I direktiven har jag sagt att de resurser som den statliga företagssektorn förfogar över skall staten i egenskap av företagsägare utnyttja expansivt. Detta innebär inte ett konsekvent favoriserande av statliga företag. Detinnebär bara en tills vidare långsam framflyttning för den statliga industridelen som i dagsläget är från nästan alla synpunkter alldeles för låg i vårt land. Herr Brundin, det är verkligen inte om man tittar närmare på de förslag som herr Brundin själv för fram i denna kammare och som hans eget parti står för, någon likställighet i konkurrensvillkoren som herr Brundin och hans vänner eftersträvar. Ni vill tvärtom med olika medel förhindra en effektiv utveckling av de statliga företagen. Vi har det exempel herr Brundin själv nämnde, det statliga utvecklingsbolaget, där högerpartiet till och med har lyckats dra med sig mittenpartierna till att i motioner föreslå att detta bolag inte skulle ha de möjligheter som självklart tillkommer privata utvecklingsbolag, nämligen att delta i exploateringen av de produkter som utvecklas och i dessas marknadsföring. Vi kan ta ytterligare ett exempel. Det blir mycket lättare att föra diskussioner om statliga företag och attityden till samhället, om vi lämnar de schablonmässiga slagorden och går på de konkreta frågorna. Helt nyligen godkände denna kammare statsutskottets utlåtande om att bilda ett halvstatligt företag för oljeprospektering. I den frågan hade herr Brundin väckt en motion. Fastän man inte skall ta upp ett ärende som redan har behandlats av kammaren, vill jag ändå beröra herr Brundins motion, ty den är mycket avslöjande. Jag tror att vi alla är överens om att en exploatering av de tillgångar på olja och naturgas som sannolikt finns i Östersjön är ett starkt svenskt ekonomiskt intresse. Det finns olika vägar att göra detta på. Den väg vi har valt är primärt att hålla denna exploatering i svensk hand. Vi har gjort det av flera skäl. Ett viktigt skäl är att vi därigenom kommer att kunna utnyttja dessa oljetillgångar till en vidareutveckling av det svenska näringslivet. Konsekvensen av den inställningen har varit att för att hålla detta i svensk hand för det första staten måst gå in med ett betydande kapital, helt enkelt därför att den här verksamheten är så kostnadskrävande och på detta stadium så riskfylld att den inte skulle komma till stånd utan en mycket betydande statlig insats. Den andra konsekvensen av vår ståndpunkt har varit att vi har inbjudit privata företag att medverka i detta företag just för att ge dem möjlighet till vidareutveckling på grundval av en egen oljeexploatering. Detia gäller de existerande svenska oljeföretagen som med den här politiken kan utvecklas till integrerade företag. Det gäller också de industriföretag, kooperativa eller priva ta, som kommer att samarbeta med staten i detta projekt eftersom förhandlingarna ännu inte är avslutade Ang. Stekenjokkprojektet, m.m. kan jag inte säga vad för slags företag det blir fråga om. Men när detta bolag inom kort bildas kommer det att stå alldeles klart, vilket betydande positivt intresse som vi från näringslivets egen sida har mött när det gäller att söka utnyttja denna unika naturtillgång till en vidareutveckling av vårt lands industriella potential. Hur har nu herr Brundin reagerat på detta förslag? Han ser i detta — tyvärr har han även lurat Svenska Dagbladet till samma uppfattning — inte ett genomtänkt och även från det privata näringslivet med stark positivism hälsat näringspolitiskt förslag, utan han ser det som ett led i socialiseringssträvandena. Han säger att det statliga intresset bör vara ett minoritetsintresse och helt borde utgå. Han säger att man i stället borde välja det norska systemet. Vad innebär då det norska systemet som han alltså ställer upp för att undvika statlig företagsamhet? Jo, det är speciellt konstruerat för att passa de internationella oljebolagen. Det är kanske inget fel på dem, men om man har den svenska industrins intressen för ögonen, bör man undvika att välja det norska systemet, ty vad det kan ge är bara en del mindre beställningar till underleverantörer. Det ger icke svenska företag den styrka som en egen oljetillgång innebär. Herr Brundins agerande i frågan om oljebolaget är enligt min uppfattning djupt avslöjande och ger oss två lärdomar. Den ena är att man drivs så av en dogmatisk rädsla för samhället att man intar en ståndpunkt som också blir en ståndpunkt emot det svenska näringslivet. Det är den ena lärdomen. Den andra lärdomen är att när detta dogmatiska betraktelsesätt konfronteras med verkligheten, såsom skett i statsutskottet, då faller de dogmatiska argumenten sönder. Jag är glad över att båda dessa erfarenheter blivit uppenbara i detta sammanhang. Jag tror nämligen att de kommer att upprepas flera gånger i den vidareutveck ling av näringspolitiken som vi står inför. Det var också med stor glädje som jag konstaterade att det var ett enhälligt statsutskott som tillstyrkte regeringens proposition om bildandet av detta oljebolag.

Herr talman! Det var roligt att höra att herr Brundin nu förklarade sig vara inte doktrinär. Det gör å andra sidan alla personer. Vi får i den fortsatta praktiska hanteringen se om herr Brundins uttalande kommer att bekräftas. Jag berörde oljeprospekteringsföretaget av det skäl som jag nämnde, nämligen att det är när vi kommer in på konkreta frågor som våra ideologiers och doktriners verkliga innebörd kan prö Vas. Herr Brundin tog själv upp det statliga utvecklingsbolaget, och jag tycker inte att det är något fel att i en debatt om statliga företag föra ned diskussionen på det konkreta planet. Det är först då som vi verkligen kan se var vi står och vad problemen gäller. Vi är inte alls rädda för internationalisering av företag, herr Brundin, men vi är mycket angelägna om att de svenska företagen skall ha den styrkan att de i det internationella samarbete, som de tvingas in i, verkligen har en position att förhandla ifrån. Internationella oljebolag i Östersjön — jag skall inte gå in på att det också finns en utrikespolitisk aspekt i detta sammanhang — skulle sannerligen inte leda till någon ökad aktivitet hos svenska företag. Detta kan endast åstadkommas genom att skapa en bred grund för de svenska företagen att stå på, vilket i detta fall sker genom medverkan från statens sida — men där har jag kanske inte helt lyckats övertyga herr Brundin. Han kan fråga de företagare han träffar, och han kommer då att få bekräftat denna syn på vad som är förutsättningen för ett internationellt samarbete där vi inte bara skall vara den givande eller exploate rande parten. Dessutom behöver nog herr Brundin — och även herr Hernelius — försöka övertyga statsutskottets högerledamöter om riktigheten i er syn på oljebolagets utformning. Herr Brundin kom tillbaka till att detta med expansion är ett felaktigt mål för statliga företag. Jag vill upprepa vad jag har sagt i direktiven och i många sammanhang: lönsamhet och expansion förutsätter i hög grad varandra. Jag tror att detta är viktigt, och det är väl också därför som herr Brundin inte är nöjd med direktiven till företagsdelegationen. Det har nog inte tidigare uttalats så klart att expansion av statliga företag är ett av ägarens syften med dessa företag.

Jag kan försäkra herr Brundin att de som är anställda i statliga företag delar denna mening och inte herr Brundins.

Herr talman! I dessa dagar förekommer en hel del spekulationer från olika talartribuner, från förstamajtal till mera vetenskapligt betonade uttalanden, om en förestående konjunkturförbättring. Låt oss hoppas att de som tror på dessa uttalanden också får rätt. Emellertid är sysselsättningsläget fortfarande besvärande. Ett av de medel som skulle kunna medverka till att >sparka på» konjunkturen och underlätta för sysselsättningen vore att få i gång en ökad export. Det skulle ge möjligheter till nyanställning av personal, och det är följaktligen ett intresse i sig självt att få till stånd en stimulans av exporten. I ett läge där man på exportmarknaderna har att kämpa med en hård konkurrens underlättas exporten givetvis av att krediter lämnas vid försäljning, särskilt vid försäljning av mera prononcerade kapitalvaror respektive vid entreprenader och liknande. Utomlands är det ju allmänt brukligt att lämna krediter, ofta på lång tid, och det är en effektiv form för att främja försäljning. Vi har exempel härpå från de svenska varven. Jag skall inte gå in på den frågan i dag, eftersom den kommer upp i ett se nare sammanhang. Men när det gäller möjligheterna att lämna krediter på lång tid, så är det klart olämpligt, om banker ger sig in på 10-åriga krediter och liknande arrangemang — och det är snålt om andra låneformer än bankkrediter. Det finns emellertid ett företag som har tillkommit just för att hjälpa till att lösa dessa problem, nämligen AB Svensk exportkredit. Dess arbetsformer är kanske inte till alla delar de allra bästa, men jag skall inte uttala någon kritik mot bolagets ledning utan endast säga att handläggningen kunde göras smidigare. Bl. a. kunde förhandsbesked underlätta för företag som skall sälja på export. Motionärerna önskar en översyn av bestämmelserna på området och en inventering av exportföretagens önskemål om kredit. Man bör ha, tycker vi, en allmän föreställning om vad exportföretagen å sin sida föreställer sig och vilka önskemål de har i fråga om långfristiga krediter. Regeringspartiet självt understryker ju gång på gång att det är angeläget om att få större effektivitet i den statliga verksamheten. Att här få en förbättring till stånd borde vara ett intresse gemensamt för både staten och näringslivet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen, i vilken endast hemställes hos Kungl. Maj:t om en översyn beträffande exportkreditfinansieringen. Detta förslag borde kunde biträdas av riksdagen.

Herr talman! Jag skall inte säga många ord om denna högermotion, trots att högerledaren själv har signerat den. Man kanske då borde närma sig den med en viss respekt, men jag kan inte mobilisera någon sådan i detta sammanhansg. Högermotionen innehåller endast allmänna talesätt. Jag hade hoppats att vi under utskottsbehandlingen eller kanske såsom en sista chans under kammarbehandlingen skulle kunna få en ökad klarhet om vad motionärerna egentligen vill åstadkomma med denna motion. Någon klarhet har vi dock inte fått. Utskottet anför i sitt utlåtande att AB Svensk exportkredits resurser är långt ifrån helt utnyttjade. Vi hade ju tillfälle att diskutera denna fråga då investeringsbanken var aktuell vid föregående års riksdagsbehandling. Under utskottsbehandlingen har ingen yrkat på att motionen skulle sändas ut på remiss. Ämnet ansågs vara så nyligen behandlat och så avbetat att ingen hade ett sådant önskemål. Man möter dock sällan en så svajig reservation som i detta fall, så allmänt hållen och så löslig som den högerrepresentanterna i utskottet har presterat vid detta tillfälle. Jag vill hänvisa till vad som står i reservationen på sidan 4 i utlåtandet: >»Med hänsyn till vad nu sagts är det påfallande att AB Svensk exportkredit, som staten och näringslivet tillsammans bildat för att medverka till att lösa exportnäringens finansieringsproblem, inte har fått sin kapacitet fullt utnyttjad. Anledningen härtill torde vara att söka i brister beträffande både de formella föreskrifter som gäller och de arbetsformer som tillämpas.> Reservanterna har inte kunnat mobilisera ett enda konkret exempel utan rör sig med mycket allmänna talesätt. Med bästa vilja i världen kan man inte tillstyrka ett motionsyrkande, som är uppbyggt på det sättet. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. I detta utlåtande hade bankoutskottet i ett sammanhang behandlat